Fru talman! Arne Fransson tror inte att det blir några konsekvenser för 16-17-åringar om man skulle i betydande omfattning öka antalet 18-19 åringar i det enskilda näringslivet. Jag tycker detta är en aning nonchalant, inte minst mot bakgrund av att de som vi har utsett att granska detta klart varnat för de effekter det kan få för 16—-17-åringarna. Det är inget tvivel om att det är viktigt att vi håller balansen mellan de olika grupperna för att inte skapa onödiga svårigheter. Jag sade i min inledning att det stora flertalet av ungdomarna redan i dag är placerade i den enskilda sektorn. Det är 414 000 ungdomar i näringslivet och 210 000 i den samhälleliga sektorn. Om man ser till alla ungdomsgrupper så är det alltså inget tvivel om att de allra flesta ungdomarna är placerade i den enskilda sektorn. När det gäller reservation 12 sade jag också i min inledning att jag tyckte att den var så allmänt och luddigt skriven att den till vissa delar skulle kunna accepteras från alla partier. Men självfallet var den inte så formulerad att vi skulle kunna ställa upp på hela reservationen, och därför yrkade jag avslag på densamma. Karl Erik Eriksson sade att det bara var jag som tyckte att byggarbetslösheten inte är allvarlig. Det har jag aldrig sagt. Vad jag har sagt är att situationen är bättre än på länge på byggarbetsmarknaden. Men för oss socialdemokrater är det så, Karl Erik Eriksson, att så länge det finns en enda arbetslös är vi inte nöjda, utan vi skall kämpa vidare för att nå målet — eller i varje fall komma så nära målet som möjligt. Vi har avsatt ett byggpaket på 250 milj.kr. för att förbättra situationen på byggarbetsmarknaden, och jag tycker att det är ett bevis så gott som något för vår vilja att försöka minska arbetslösheten. När det gäller det enskilda fallet är det ju omöjligt för mig att här som riksdagsman lova något. Självfallet skall det fallet prövas i samband med — förmodar jag — en rad andra ansökningar om olika byggprojekt. Och om detta fall uppfattas som mest angeläget, så kommer man säkert också att få den finansieringsmöjlighet som staten tydligen skall hjälpa till med.

Fru talman! I mitt anförande skall jag behandla avsnittet om sysselsättningsåtgärder för handikappade. Ett arbetshandikapp kan vara av varierande svårighetsgrad. Det kan vara permanent eller av den arten att en rehabilitering relativt snart kan ge en god effekt. Oavsett vilken typ av arbetshandikapp det handlar om måste offentliga medel användas för att åstadkomma arbetsvillkor som är anpassade till handikappets art och den handikappades situation. Stöd kan behövas under längre eller kortare tid — och det kan faktiskt ibland behövas under hela anställningstiden. Förtidspensionering är en åtgärd som bör användas i allra sista hand. Speciellt när det gäller ungdomar bör allt göras för att undvika den lösningen, som egentligen inte är någon lösning utan snarast verkar passiviserande på en ung människa. I första hand bör lönebidragsanställning komma i fråga, eftersom det innebär anställning på den öppna marknaden. Ur social synpunkt är det bäst för den handikappade — och det är även billigast för samhället. Det medför i sin tur att de tillgängliga resurserna räcker för att hjälpa flera arbetshandikappade. För att lönebidraget skall bli ett verkningsfullt stöd måste det förbättras så att det anpassas till den handikappades individuella behov. Utskottsmajoriteten skriver att bidraget i dag är differentierat med avseende på bl.a. den sökandes handikapp och att en ytterligare differentiering skulle innebära en typ av meritvärdering som utskottet inte kan ställa sig bakom. Meritvärdering är väl ändå ett ganska illa valt uttryck i det här sammanhanget. Lönebidraget bör anpassas till den handikappades behov och inte till arbetsförmedlingens rutiner. Den förbättring som gjordes förra våren och som vi var överens med majoriteten om är ett steg i rätt riktning. Det sade vi då också. Men det är inte tillräckligt för att bereda arbete för människor med svårare handikapp därför att denna nedtrappning följer ett bestämt mönster. Det är ju inte alltid som handikappet förbättras efter precis samma mönster. Svårast att erhålla arbete blir det därför för den som har ett bestående handikapp. Vi menar därför att lönebidraget i större utsträckning skall kunna anpassas till den enskilde individen och t.o.m. uppgå till 100 96 under längre eller kortare tid. Vi anser vidare att lönebidraget skall utgå från den handikappades behov i alla situationer och inte utgöra en dold subvention till myndigheter och organisationer. I dag utgår statsbidrag med 100 9 till statliga organisationer och med 90 9; till allmännyttiga organisationer under obegränsad tid. Alla arbetsgivare bör likställas, anser vi, därför att det gagnar de handikappade som behöver stöd. Det är många företag — det gäller särskilt de mindre — där man inte känner till vad en lönebidragsanställning är för någonting. Med den förbättrade företagskontakt som nu är under uppbyggnad vid arbetsförmedlingarna bör informationen bättre nå fram till företagen. Vi föreslår en överföring av medel från Samhällsföretag till lönebidrag. Det skapar utrymme redan nu för ett utökat antal platser med särskilt lönebidrag som utnyttjas av dem som har ett svårare handikapp och som kan användas för att underlätta utslussningen från Samhällsföretag. Propositionen och utskottsmajoriteten föreslår en neddragning av driftbidraget till Samhällsföretag till 120 96. När vi från moderat håll föreslog 120,2 70 förra året ansåg utskottsmajoriteten att de sociala målen skulle äventyras och att det skulle krävas både organisatoriska och strukturella förändringar för att åstadkomma en sådan nedskärning. Såvitt jag förstår har inga stora förändringar skett nu. Samhällsföretag har i sin rapport anvisat vissa vägar för besparingar. Flera av de föreslagna åtgärderna har vi tidigare framfört, såsom vidgat samarbete med reguljära företag, minskat antal direktanställda och fortsatt försöksverksamhet med inbyggda verkstäder. Det visar att man kan effektivisera verksamheten. Det är angeläget att öka antalet inbyggda verkstäder, dvs. verkstäder som tillhör Samhällsföretag men är lokaliserade till vanliga företag. Det förbättrar de handikappades kontakter med vanliga arbetsplatser och underlättar därigenom också utslussningen från Samhällsföretag. Anställning vid Samhällsföretag är den dyraste formen av handikappsysselsättning. Därför måste den förbehållas dem som under en begränsad tid eller permanent behöver de särskilda resurser som Samhällsföretag har. En anställning vid Samhällsföretag bör därför regelbundet bli utsatt för prövning. En alltför liten del av de anställda övergår till den reguljära arbetsmarknaden. Det beror inte bara på att det råder brist på arbeten och att det därför är extra svårt för de arbetshandikappade att få arbete, utan det beror också på att det många gånger är bättre betalt på Samhällsföretag än i vanliga företag. Därför anser vi att det s.k. riksavtalet måste revideras. Visserligen är det parterna som förhandlar om detta, men en viljeyttring från riksdagens sida är nödvändig, eftersom en verksamhet som Samhällsföretag har ett bestämt syfte och skiljer sig från andra företag. Det drivs också med allmänna medel. Vi anser att regeringen bör över huvud taget se över Samhällsföretags framtid, dess struktur och omfattning. Målet måste vara att reducera verksamheten så att frigjorda resurser kan tillföras lönebidragssystemet. Vi föreslår 119 90 i driftbidrag. Det är alltså 196 mindre än vad regeringen föreslår. Det motsvaras av 20 milj.kr., som vi vill tillföra anslaget Lönebidrag för att stärka satsningen på utslussning från Samhällsföretag. Fru talman!

Fru talman! Förs det i dag en politik för att alla skall vara i arbete? Den frågan skulle jag vilja svara nej på. Budgetunderskott och bolagens profiter ställs före åtgärder för att alla skall vara i arbete. Högerpolitiken har gjort insteg i den socialdemokratiska regeringen. Arbetslöshet är ingen statistisk fråga, hur man skall räkna vilka som är arbetslösa. Men för att bestämma vilken definition av arbetslöshet vi skall använda måste vi också veta vilka det är som har arbete och skall räknas till arbetskraften. Då måste man väl säga att de skall ha ett fast arbete som de kan försörja sig på och som är någorlunda meningsfullt för samhället. Utifrån denna utgångspunkt är det bara att konstatera att 130 000 nu är öppet arbetslösa, att 200 000 är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, att det finns en stor del latent arbetslösa och att det finns 320 000 förtidspensionärer och 150 000 långtidssjukskrivna. Utanför arbetsmarknaden befinner sig alltså över 800 000 människor, som inte har ett fast jobb. Nu väntas en lågkonjunktur igen. Den kanske börjar i höst eller 1986. De långsiktiga tendenserna är hela tiden att efter varje högkonjunktur kommer det en lågkonjunktur då arbetslösheten ökar. Resten är sedan större än vid tidigare tillfällen. Det kan vi se fram emot också nu. Man angriper inte orsakerna till arbetslösheten. Man ser inte till de ekonomiska strukturerna, som behöver förändras och man ser inte till fördelningspolitiken. För vår del säger vi att det måste föras en sådan arbetsmarknadspolitik, och även en sådan budgetpolitik, att man aktiverar att människor kommer i arbete. Vpk:s alternativ i detta hänseende finns i reservationerna 2 och 8. I reservation 68 kräver vi 1 750 milj.kr. till fasta jobb. Det är de pengar som vi i höstas beslutade om efter dens.k. bensinpropositionen. De skulle gå till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, för den här våren skulle det behövas. Men det var likadant även föregående år. Då prutade regeringen på bidraget till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och sade att man skulle komma tillbaka på finansfullmakt om det skulle behövas. Vad blev det? Jo, det blev en finansiering över bensinskatt och elavgift. Men vad händer nästa budgetår? Jo, intäkterna fortsätter att komma in, men de 1 750 milj.kr. för sysselsättningen dras in. Därför föreslår vi från vpk att de här pengarna skall användas av kommunerna för att skapa fasta jobb. Vad vi märker nu är att högerpolitiken är på offensiven. Kapitalets alla organisationer är inkopplade — SAF och dess underorganisationer, småföretagarna m.fl. Det som predikas är nyliberala idéer: höga vinster för företagen, mer till de rika, större frihet att utnyttja människor, naturresurser och miljöer. Detta är egentligen högerpolitikens kärna. Föraktet för människan, rätten till arbete och en rättvis fördelning av nationens tillgångar är totalt. På den politiska arenan företräds högerpolitiken främst av moderaterna. Tyvärr upplever vi att den socialdemokratiska regeringen ger efter för högerpolitiken och går den till mötes, samtidigt som man förfasar sig över den förfärliga moderatpolitiken. En konsekvent motståndslinje mot högerpolitiken kan bara grunda sig på arbetarrörelsens klassiska idéarv med rättvisa, jämlikhet, solidaritet och kollektiv gemenskap i demokrati och frihet. Det gäller också att kapitalmakten måste bekämpas för att rätten till arbetet skall kunna uppnås. Högerpolitiken attackerar den offentliga sektorn. I reservation 1 från de borgerliga säger man: ”För det första måste utgifterna hos stat och kommun minska.” Man vill minska den offentliga konsumtionen och transfereringarna, men de offentliga investeringarna skall finnas kvar. Vad ligger bakom det? Jo, människornas behov, de sociala behoven, skall inte tillgodoses, men den del av den offentliga sektorn där det privata kan gå in och profitera skall man inte inskränka på. Det handlar om vad vi i vardagslag talar om som privatisering. Jag tycker att denna första punkt är ganska avslöjande för de borgerliga. Det skall alltså skapas nya profitområden, samtidigt som man vill ha en social nedrustning. Man märker samtidigt eftergiftspolitiken inom den offentliga verksamheten. Undan för undan privatiseras det, under en arbetarregering. Det prutas på den offentliga verksamheten, och privata intressen går in för att profitera. Man rider inte spärr. Alternativet är att vi verkligen satsar på vården, omsorgen och servicen, så att vi har en social rättvisa i det här landet som också ger fler jobb. Högerpolitiken går också till attack mot arbetstidsförkortningar i varje form. Man vill i stället ha flexibla arbetstider, utnyttja människor som man vill för produktionen, ha konjunkturarbetstider. Vad har skett? Denna högerpolitik utmanar arbetarrörelsen, men det finns inte något motstånd. Man godkänner dessa flexibla arbetstider i en eftergiftspolitik, i stället för att driva frågan om den generella förkortningen av arbetsdagen. Det är ganska ironiskt, om man får kalla det så, att de arbetande i Danmark och Västtyskland gentemot borgerliga regeringar pressar fram arbetstidsförkortningar, medan vi i Sverige med en socialdemokratisk regering benhårt håller fast vid att det inte skall ske några generella förkortningar. Alternativet för arbetarna är naturligtvis att kämpa för en generell arbetstidsförkortning, som också ger fler jobb. Högerpolitiken innebär också att industri och kapital fritt skall kunna flyttas över gränserna hur som helst. Vår storfinans investerar också mer i utlandet än i Sverige. Vad händer med arbetarrörelsens ledning? Jo, den ger efter för denna högerpolitik — exportinriktningen sägs vara det viktigaste av allt. Därmed har man också brist på investeringar i Sverige. Fonderna styr inte, och den styrning som skulle ske från arbetarrörelsen mot denna högerpolitik, den sker inte. Alternativet är naturligtvis att de grundtankar som fanns i fonddebatten i början av 1970-talet om makten, fördelningen och arbetet, återigen blir det viktigaste. Då skulle vi också kunna ha en styrning och planering för hemmamarknaden och få fler jobb. Högerpolitiken attackerar lönerna. Här är det ganska intressant att lyssna till dagens debatt. Moderaterna säger i det ena sammanhanget: Ingen statlig inblandning i lönepolitiken. I nästa stund blandar de sig i ungdomslönerna, lönerna i Samhällsföretag. Socialdemokraterna säger att parterna skall bestämma. Men i nästa stund säger landets finansminister att vi har ett tak på 5 Ze, vilket är förödande för industriarbetarna. Det är en skendebatt av sällan skådat slag. Lönerna är inte orsaken till arbetslösheten, kan inte vara det. Lönerna är också underlaget för konsumtionen. Det handlar om en rättvis fördelning av samhällets resurser. Med åtta års reallönesänkningar skulle vi i så fall ha en väldig fart, vi skulle inte ha någon arbetslöshet, men den är faktiskt större än någonsin. Metallarbetaren får garanterat 40 öre, resten får han jobba ihop via ackord och annat. Det blir inga kostnader för företagen. Alternativet är rättvisa löner. Det skapar också fler jobb och underlag för en kollektiv och en privat konsumtion. Högerpolitiken attackerar också ungdomslönerna. Det sägs att dessa utgör ett hinder för arbete åt ungdomarna. Det är ett svepskäl. Egentligen är det fråga om omtanke om företagen. Man kombinerar nämligen förslagen i det här sammanhanget med en minskning av arbetsgivaravgifterna. Hur det blir med likalönsprincipen — detta s.k. intrång på arbetsmarknadens område — det har man inte tänkt på. Vi har redan i avtal upp till en viss nivå ålderstillägg för ungdomarna. Man glömmer emellertid likalönsprincipen —t.ex. för dem som arbetar sida vid sida i produktionen. Skall man i sådana fall stanna upp när det gäller lönerna för ungdomar? Det är mycket utmanande mot principen att det är arbetet som skall vara betalt. Alternativet är naturligtvis att ha en helt annan ungdomspolitik. Då gäller det att se till att luckorna inom den privata industrin efter dem som rationaliserats bort verkligen fylls. En ungdomsgaranti, som vpk har föreslagit, skulle vara en mycket bra åtgärd. Fasta jobb inom kommuner och landsting — och även statliga — skulle kunna skapas. Det finns ju 1 750 milj.kr. från i höstas att ta till nästa budgetår och ge till kommunerna. En annan typ av ungdomslag, som kan garantera jobb åt ungdomen och dessutom en yrkesutbildning, borde skapas, vilket vi har föreslagit för dem som bara har nioårig utbildning. Vakanser som uppstår skall i första hand besättas med ungdomar. Högerpolitiken attackerar också Samhällsföretag för att man konkurrerar på den privata marknaden — detta var det viktigaste. Man struntade i de arbetshandikappade. Denna högerpolitik har vi känt av ganska länge, men nu kommer eftergifter i regeringspropositionen. Där handlar det om att hela tiden ge efter. Man börjar ta till åtstramningar när det gäller Samhällsföretag. Vi vet att målen från början skulle vara sociala, man skulle få de handikappade med. Undan för undan har Samhällsföretag sedan hela tiden varit utsatt för en press för att man skulle få s.k. effektivitet. Regeringen slog rekord när man ville minska driftsbidraget från 124 2 till 101 20 1988/89. Kritiken blev så stark att man fick dra tillbaka det förslaget. Nu är målet 107 ei stället — men fortfarande står effektiviteten i centrum. De arbetshandikappade bryr man sig inte särskilt mycket om. De kommer i andra hand. Såvitt jag kan förstå står regeringens målsättning fortfarande fast. Det är samma målsättning som siffran 101 96 visar. Vi har från vpk:s sida sagt att de arbetshandikappades ställning på arbetsmarknaden skall stärkas. Man kan inte ha anställningsstopp i Samhällsföretag. Det måste ske en ökning, och driftsbidraget måste ligga på 125 Ze, precis som AMS har föreslagit. Jag kan ta exempel från min region —i en glesbygd — Älvdalen. Där utgörs Samhällsföretag av Dalagruppen. Där tänkte man bygga ut. Man skulle dra ned verksamheten vid en fabrik och bygga ut vid en annan. Men av ekonomiska skäl kunde man inte bygga ut. Innebörden blir att av den minskning med 40 arbetstillfällen som skulle ske i hela länet drabbas Älvdalen så, att man där minskar med 35. Detta sker i en region där de arbetshandikappade inte har många alternativ. Det Dalagruppen har att räkna med framöver är antalet arbetade timmar. Minst två verkstäder till kan råka illa ut, om inte tre. Man skulle vilja fråga socialdemokratin: Är det den här utvecklingen av Samhällsföretag som egentligen var meningen från början? Var har de arbetshandikappade tagit vägen? Det socialdemokratiska kommunalrådet i min kommun — han är ordförande i Samhällsföretag — säger efter sin uppvaktning följande: Hur skall vi kunna ha målet att anställa de arbetshandikappade samtidigt som vi skall dra ner på bidragen? Det är alldeles omöjligt. En möjlighet för de arbetshandikappade är att få lönebidrag. De gravt arbetshandikappade med särskilt lönebidrag är många, och regeringen har satt ett tak för antalet årsarbetstimmar. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har sagt att vi vill ta bort det taket. Förra året tog vi ju bort taket för dem med lönebidrag inom allmännyttiga organisationer. Då tog de borgerliga sitt förnuft till fånga, men det har de inte gjort i år — mer än folkpartiet. Detta skulle också vara ett sätt att bereda de verkligt gravt handikappade en plats i arbetslivet. Högerpolitiken attackerar ju även arbetslöshetsunderstödet. Man vill sänka stödet, och man vill införa egenavgifter. Detta har sagts här förut. Eftergiften för denna politik är att man från regeringens sida inte har följt med i löneutvecklingen och i utvecklingen i samhället när det gäller dagpenningklasserna. Nu ligger man långt efter samorganisationens förslag. Detta måste väl vara en eftergift åt högerpolitiken, som har attackerat det här ganska länge. Se till att höja ersättningarna till rätt nivå, och se till att folk får arbete. De som råkar hamna i arbetslöshet skall få en rimlig ersättning. Därför bör högsta dagpenningklass naturligtvis vara 360 kr. Erik Johansson berörde tidigare egenregiverksamheten. Det är en verksamhet som AMS har haft hand om under lång tid. Vad som nu oroar är att den kompetens som finns där bara skall gå till spillo genom de gigantiska omorganisationerna av hela AMS verksamhet. Själva poängen är att behålla den kompetens som finns. En organisationsform som är möjlig är att länsarbetsnämnderna får ta vara på kompetensen. Innan det har gått för långt vill vi att riksdagen uttalar att kompetensen skall finnas kvar. Vi har sagt det i reservation 34. Fru talman! Om man skall ha en politik som kräver arbete åt alla fordras det att man vidtar omfattande åtgärder. Jag har redovisat åtgärder inom industripolitik och offentlig sektor, åtgärder som arbetstidsförkortning och en förändring av arbetsmarknadspolitiken. Vi har en arbetslöshet som egentligen är långt över 10 26, och den döljs genom olika manipulationer med statistiken. För den framtida utvecklingen finns det bara två alternativ. Det är ena är högeralternativet, där reservarmén av arbetslösa tillåts öka och ständigt bli större eftersom kapitalet avbördar sig nya kategorier överflödig arbetskraft. Det leder till ett samhälle där de sociala klyvningarna blir allt hårdare och där antalet människor utanför normal standard inom arbetsliv och samhällsliv blir allt större. Det är denna situation vi upplever nu. Det andra alternativet kanske jag får kalla för det socialistiska alternativet. Det är en organiserad återförening av människorna till arbetet. Det skall ske med hjälp av nya och förändrade maktstrukturer, framför allt förankrade i de folkliga rörelserna. Det borde vara detta alternativ som hela arbetarrörelsen eftersträvar inför höstens val. Tyvärr kan vi konstatera att högerpolitiken är på våldsam frammarsch. Regeringspolitiken gör kraftiga reträtter. Arbetarpolitiken borde få en renässans. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna i det här betänkandet.

Fru talman! Först till lönebidraget. Det särskilda lönebidraget för de s.k. gravt handikappade är ju en kostnad som samhället under alla förhållanden måste bära, om inte samhället är extremt osolidariskt. Det är ju därför som vi vill ta bort taket, så att det blir fråga om någon form av verksamhet i stället för någon form av förtidspensionering. Jag tycker det hela är ganska enkelt och begriper egentligen inte varför vi inte skulle kunna ta bort taket. Sedan till Samhällsföretag och nedskärningarna. Sten Östlund måste ju som socialdemokraternas talesman försvara regeringspolitiken. Därför utgår han ifrån att det skall bli nedskärningar. Men är det solidaritet med de arbetshandikappade? Är det solidaritet att skära ned och effektivisera i en sådan takt att det blir svårigheter? Sten Östlund erkände ju att situationen är ganska pressad för Samhällsföretag. Jag tog ett exempel från mitt hemlän, och det exemplet var allvarligt nog. Därför upprepar jag frågan: Är det här en nödvändig åtgärd? Har inte Samhällsföretag en bra verksamhet? Då kan ju även de arbetshandikappade få känna arbetets värde och inte bli ställda utanför arbetslivet. Sedan till vuxenutbildningen. Det är en stor och omfattande reform, Sten Östlund, att ha vuxenutbildning för dem som bara har 9-årig utbildning. Men det är nödvändigt om inte andra och starkare krafter skall bestämma vilka som skall utbildas. En ganska bred och enhetlig utbildning i botten är återigen en fråga om solidaritet och jämlikhet. Då får de sämst ställda inte bara en veckoutbildning utan en verkligt kvalificerad utbildning, så att de kan komma in på arbetsmarknaden på ett bra sätt. Sedan till slut, Sten Östlund, det här med länder. Har man förlorat tron på en arbetarpolitik, som från början ändå var grunden för socialismen här i landet, är det klart att man sjunker ned i pessimism, och då tar man inte strid mot högerutvecklingen. Då sneglar man mot Franrike, men det var ju inte en socialistisk politik som fick stryk där. Det var en socialdemokratisk politik, och den har inte fått mindre stryk sedan den har svängt efter åt höger utan snarare tvärtom. Man kan inte å ena sidan säga att högerpolitik är förfärlig och sedan, å andra sidan, ge efter för den och tro att man skall vinna. Vad har man då för målsättning med sin politik, Sten Östlund? Jag trodde faktiskt att målen var högre än att man bara skulle ge efter!

Fru talman! Det nu anförda visar att debatten om Samhällsföretag är absurd — att man skall effektivisera på ett område som då till sist kommer att börja likna en omänsklig reguljär arbetsmarknad. Den arbetsmarknaden är ju omänsklig, eftersom den sorterar ut folk. Skall då även Samhällsföretag börja likna den, så att de som en gång inte har fått plats på den omänskliga arbetsmarknaden snart inte heller får plats inom Samhällsföretag? Det är en absurd debatt! Och visst måste vi ha råd i detta samhälle — om vi inte skall ställa dessa människor på gatan eller förtidspensionera dem — att erbjuda dem denna typ av arbete. Men det finns andra människor i det här samhället som anser att de måste ha ett överflöd för att över huvud taget prestera någonting. Såväl vad gäller skatter, förmögenheter som lönsamhet blir relationen mellan olika människor mycket sned. Det är hela denna eftergiftspolitik som man blir beklämd över i arbetarrörelsen och som inte heller ger något bra valläge för Sten Östlund. Han kan väl visa på några kurvor som pekar åt rätt håll, men de kurvor som gäller arbetarna pekar åt fel håll.

Det måste ju vara alldeles fel, Sten Östlund. Jag kan heller aldrig föreställa mig att man under sådana förhållanden skall kunna mobilisera för att stoppa högervindarna. I stället kommer glidningen högerut att fortsätta, och då finns det snart ingen arbetarrörelse kvar som skulle kunna stoppa högervindarna.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

Fru talman! Motion 1104 angående sysselsättningspolitiska insatser för Värmland behandlas till vissa delar i det nu aktuella betänkandet. I motionen har vi socialdemokrater från Värmland pekat på den speciella situation med en kombination av glesbygd och strukturomvandlingsproblem som vi har i länet, en kombination som lett till att Värmland har ett av de högsta arbetslöshetstalen i landet. I vad gäller kravet att den s.k. Örebromodellen skulle få tillämpas också i Värmland, datautbildning och behovet av projekteringsbidrag har utskottet en positiv skrivning, som innebär att frågorna kommer, eller kan komma, att aktualiseras på nytt. Vi nöjer oss med den skrivningen i dag; vi har ju möjlighet att återkomma. Jag känner det ändå angeläget att nämna ett par frågor speciellt. Först frågan om bygginvesteringar, där utskottet inte vill behandla speciella objekt. Detta är ju en vedertagen ordning, men när det gäller situationen med exempelvis mycket undermåliga personalutrymmen för de anställda på Karlstads station, vill jag säga att man ju genom att peka på bl.a. sådana brister kan stärka argumenten för att få extra stor andel när pengarna skall fördelas centralt. Det är ett mycket angeläget projekt. Vi har också pekat på behovet av att öka Samhällsföretags verksamhet i länet. Som en följd av ökad långtidsarbetslöshet har, som flera andra talare nämnt, behovet av skyddad verksamhet ökat, och vi ser med oro på det s.k. timtak som har satts för den regionala stiftelsens verksamhet. Detta innebär bl.a. att det inte under nuvarande förhållanden kan ske några etableringar av nya skyddade verkstäder på de platser i länet som ännu inte har några sådana. I så fall måste platser avstås från de befintliga verkstäderna, vilket upplevs som mycket olyckligt, eftersom behovet på samtliga platser är mycket större | än tillgången. Ur såväl humanitär som samhällsekonomisk synpunkt vore det motiverat att satsa på en fortsatt utbyggnad av den skyddade verksamheten. Vi förstår att en ökning av totalramen är svår att få till stånd i dagens ekonomiska situation. Vi hoppas trots detta på att det finns möjligheter att ta särskild hänsyn till de speciella svårigheter som har uppstått i Värmland. En del kommuner i länet har satsat på utbyggnad av den skyddade verksamheten på ett tidigt stadium, andra inte. Behovet finns och har ökat i andra delar av länet, särskilt i de östra, mycket på grund av den stora nedgången i industrin. Att avstå platser från andra delar av länet, exempelvis Torsby, får svåra följder för de handikappade där. Man har redan i dag en kö av sökande och en mycket stor andel förtidspensionerade. Vi hoppas att Samhällsföretags styrelse kan hjälpa till med att lösa upp de här redovisade knutarna. Regeringen bör utnyttja sina möjligheter att tillskjuta extra medel för detta ändamål. Utskottets talesman, Sten Östlund, har i sitt inlägg också visat förståelse för dessa problem. Fru talman! Jag yrkar med dessa kommentarer bifall till utskottets hemställan.